Herr talman! Ivar Franzén och centerpartiet gör sig skyldiga till ett mycket allvarligt misstag när de, som Ivar Franzén gjorde nyss, hävdar att en tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen skulle skapa utrymme för biobränsle i Sverige. Verkligheten är nämligen precis den motsatta. En snabbavveckling nu av två anläggningar — det är ju vad det handlar om — skulle resultera i att vi skulle ersätta den kraft som de genererar med sådana energikällor som nu finns tillgängliga. I dagsläget är inte bioenergin så utvecklad att den ensam skulle kunna klara att ersätta det kraftbortfall som en avstängning av två anläggningar skulle innebära. Resultatet av ett sådant beslut blir i stället att vi måste utnyttja andra energislag och i första hand — det vet vi och Ivar Franzén berörde det också — utnyttja naturgas som ersättning för kärnkraft. Där man drar fram naturgasledningar kommer naturgas sedan alltid, eftersom de stora kostnaderna ligger i investeringen, att vara konkurrenskraftig gentemot bioenergi. Den som definitivt inte vill ha någon bioenergi i Sverige bör stödja centerns krav på en tidigareläggning av avvecklingen av kärnkraften. Då får vi gaskraft över stora delar av landet. Gas kommer att användas i olika värmeanläggningar. Vi får inte bioenergi. Den som vill ha bioenergi bör motsätta sig en avveckling av kärnkraften innan man har miljövänliga alternativ att ersätta den med. Det är inte mer komplicerat än så, Ivar Franzén!

Herr talman! Med de kunskaper som jag vet att Hadar Cars besitter kan jag bara dra en slutsats: Han talar mot bättre vetande. Det är fråga om, icke förtida avveckling, utan avveckling 1995/96 av två reaktorer i ett energisystem där vi i varje fall har potential att öka användningen av bioenergin med 2—3 TWh per år. Det är ett energisystem som har mellan 7 och 8 TWh avkopplingsbar el och en icke obetydlig nettoexport av el. Det är ett energisystem där vi har kraftvärme installerad som omfattar 2 100 MW och med en driftstid på 4 000 timmar. Det skulle kanske i normala fall ge 8 TWh el om året, men 1988 producerade det något över 2 TWh. Det är alltså icke några som helst problem: utan att använda en enda kubikmeter olja mer, ett enda litet kol extra kan vi klara den här avvecklingen. Vi skapar ett rimligt marknadsutrymme för bioenergi om vi avvecklar dessa två reaktorer. Det är det som är sanning! Men på något sätt tycks Hardar Cars ha fallit in i den taktik som man skönja att Vattenfall har och som går ut på att allmänt säga att de satsar en miljard under tio år på utvecklingen av biobränsle, att de någon gång i slutet på 90-talet tar det här på allvar. Då har de lyckats tänka färdigt och har de kunskaper som mängder av andra redan har — speciellt inom branschen. Då har man också hunnit etablera naturgasen. Ser vi historiskt på detta problem skall vi finna att vi till följd av bristande marknadsutrymme och bristande energipolitik i stort sett har avvecklat branschen för förädlad biobränslen. Det är förödande! Jag tror att det bara finns två pelletsfabriker plus en del brikettfabriker kvar. Mycket stora kapital och betydande kunskaper har gått förlorade. Så länge vi övertäcker marknaden med bl.a. eli storleksordningen 8 TWh som säljs till reapriser utan skatt och utan effektavgift som är ungefär halva priset finns det inte utrymme för de nya alternativen att slå sig in på marknaden. Ett rimligt marknadsutrymme är viktigt. Därför är det viktigt att satsa på förnyelse nu och att inte skjuta detta på en oviss framtid, då vi drar på svenska medborgare både stora kostnader och mycket svåra miljökonsekvenser.

Herr talman! Jag behöver egentligen inte debattera den här frågan med Ivar Franzén, för han debatterar den så bra med sig själv. I hans första inlägg, som kammarens ledamöter säkert alltjämt kan erinra sig, uttalade han sin oro för att den marknad som uppstår då man avvecklat två kärnkraftsreaktorer i förtid skulle vinnas av naturgasen och inte lämna något egentligt utrymme för bioenergin. I sin replik till mig nu glömde han bort detta och talade i stort sett enbart om att ifall man avvecklade dessa två reaktorer, så skulle man snabbt kunna få en marknad för den typ av energi som Ivar Franzén och jag i grunden är överens om skulle vara rimlig och bra. Om Ivar Franzén fullföljer den här debatten med sig själv skall det bli intressant att se vilken sida som så småningom kommer att gå segrande ur striden.

Herr talman! Ibland kan det tydligen vara svårt att hålla isär ganska enkla begrepp.

Den varningen står oförändrad kvar oavsett med vilken takt vi än avvecklar kärnkraften. Det är inte två saker som betecknas som antingen eller — den varningen gäller alltid. På den punkten tror jag att Hadar Cars och jag är helt överens. Ingen av oss vill ha en stor satsning på naturgas, eftersom vi vet att detta skulle blockera marknaden för biobränsle, blockera marknaden för effekti vare energianvändning och i viss mån även marknaden för kraftvärme osv. Vi är överens på den punkten. Men om vi vill utnyttja de fina resurser som finns i vårt Sverige till att nu — och det blir också på sikt billigast på det sättet — påbörja en förnyelse, då behöver vi det marknadsutrymme som avvecklandet av två kärnkraftsreaktorer skulle ge. Det är på detta sätt som vi successivt och optimalt utnyttjar den förnyelsekraft och den dynamik som finns i vår ekonomi och hos våra svenska medborgare. Detta är angeläget. Vi får inte förhala avvecklingen så att den blir en snabbavveckling på slutet. Då kommer nämligen enbart de storskaliga lösningarna att finnas med. Det är däri faran ligger, Hadar Cars.

Herr talman! Nu har vi återigen mycket handfast blivit medvetna om kärnkraftens risker. Den senaste tidens avslöjanden om olyckstillbud vid den östtyska kärnkraftsanläggningen utanför Greifswald har ställt riskerna i blixtbelysning. Kärnkraftverken utanför Greifswald ligger mindre än 15 mil från den sydsvenska kusten. De ligger närmare Sverige än Västtyskland.
Nu har vi återigen handfast blivit medvetna om kärnkraftens risker. Den senaste tidens avslöjanden om olyckstillbud vid den östtyska kärnkraftsanläggningen utanför Greifswald har ställt riskerna i blixtbelysning. Kärnkraftverken utanför Greifswald ligger mindre än 15 mil från den sydsvenska kusten. Det är närmare till Sverige än till Västtyskland. Kärnkraftshotet är ett internationellt hot.
Kärnkraftshotet är ett internationellt hot. Radioaktiva utsläpp förs med vinden. De respekterar inga gränser. Om en stor olycka skulle inträffa i Östtyskland vid ogynnsamma vindförhållanden, skulle det innebära en katastrof med nästan ofattbara följder. Stora delar av Danmark, Skåne och södra Sverige skulle behöva utrymmas och bli obeboeliga för överskådlig framtid.
Radioaktiva utsläpp förs med vinden, de respekterar inga gränser. Om en stor olycka skulle inträffa i Östtyskland vid ogynnsamma vindförhållanden skulle det innebära en katastrof med nästan ofattbara följder. Stora delar av Danmark, Skåne och södra Sverige skulle behöva utrymmas och bli obeboeliga för oöverskådlig framtid.
De interiörer vi har fått, främst genom den västtyska veckotidningen der Spiegel, är skrämmande. Det handlar om allvarliga olyckstillbud — nära härdsmälta, bränder, sammanbrott i elsystem, nödkylanläggningar som med nöd och näppe fungerat. Det handlar om fuskbygge, bristande underhåll, föråldrad teknik.
De interiörer vi har fått, främst genom den västtyska veckotidningen der Spiegel, är skrämmande. Det handlar om allvarliga olyckstillbud: Nära härdsmälta, bränder, sammanbrott i elsystem och nödkylanläggningar som med nöd och näppe fungerat. Det handlar om fuskbygge, bristande underhåll och föråldrad teknik. Det handlar också om misskötsel, ointresse, bristande arbetsdisciplin samt slarv och fylla. Det handlar sammanfattningsvis om tekniken och om den mänskliga faktorn!
Det handlar också om misskötsel, ointresse, bristande arbetsdisciplin, slarv och fylla. Det handlar sammanfattningsvis om tekniken och om den mänskliga faktorn. Greifswaldsreaktorerna är visserligen föråldrade, skapade av ryska tekniker för ca 30 år sedan, slarvigt byggda och misskötta.
Greifswaldsreaktorerna är visserligen föråldrade, skapade av ryska tekniker för ca 30 år sedan, slarvigt byggda och misskötta, men de är av en typ som man fortfarande, om än i modifierad form, satsar på i Östeuropa. I Greifswald bygger man ytterligare tre aggregat och i Polen, utanför Gdansk, har man i tio år hållit på att bygga.
Men de är av en typ som man fortfarande, om än i modifierad form, satsar på i Östeuropa. I Greifswald bygger man ytterligare tre aggregat. Och i Polen, utanför Gdansk, har man i mer än tio år hållit på att bygga ett aggregat. Det aggregatet ligger 25 mil från Skåne och hotar, om det startas, Danmark och Sydsverige. Det ligger i ett tättbefolkat område i Polen, och det ligger i en förkastningszon.
Det aggregatet ligger 25 mil från Skåne och hotar om det startas Danmark och Sydsverige. Det ligger i ett tättbefolkat område i Polen och det ligger i en förkastningszon. Delar av betonggrunden till det halvfärdiga verket har redan spruckit på grund av det instabila underlaget. Kärnkraftsbygget utanför Gdansk har mötts av mycket starka protester från den polska miljörörelsen.
Delar av betonggrunden till det halvfärdiga verket har redan spruckit på grund av det instabila underlaget. Kärnkraftsbygget utanför Gdansk har mötts av mycket starka protester från den polska miljörörelsen. Man inser att kärnkraften inte kan göras säker och att den inte är något alternativ till det smutsiga kolet. Alternativet där, som här, är effektivare energianvändning och förnyelsebar energi.
Man inser att kärnkraften inte kan göras säker och att den inte är något alternativ till det smutsiga kolet! Alternativet där, som här, är effektivare energianvändning och förnyelsebar energi. Det är säkert sant när man säger att svensk kärnkraftsteknologi är mer avancerad än den östeuropeiska. Att processerna är annorlunda, att säkerhetssystemen är bättre och att arbetsdisciplinen är högre här.
Det är säkert sant när man säger att svensk kärnkraftsteknologi är mera avancerad än den östeuropeiska, att processerna är annorlunda, att säkerhetssystemen är bättre och att arbetsdisciplinen är högre här. Men riskerna med den svenska kärnkraften kan inte bortresoneras med att risker bara skulle finnas i Östeuropa. Skillnaderna är gradskillnader snarare än artskillnader.
Men riskerna med den svenska kärnkraften kan inte bortresoneras med att risker bara finns i Östeuropa. Skillnaden är en gradskillnad snarare än en artskillnad. Allvarliga olyckstillbud har inträffat i Spanien, Storbritannien och i USA . Mönstret är på inget sätt förutsägbart. De svenska Barsebäcksverken är hot mot befolkningen i Danmark och Sydsverige på samma sätt som de östtyska och polska.
Och allvarliga olyckstillbud har inträffat i Spanien, Storbritannien och USA. Mönstret är på inget sätt förutsägbart. De svenska Barsebäcksverken är ett hot mot befolkningen i Danmark och Sydsverige på samma sätt som de östtyska och polska kärnkraftverken.
Min slutsats är att det behövs en speciell Östersjökonferens om energin och miljön med tonvikt på kärnkraften och att den svenska regeringen skall ta initiativ till en sådan konferens.
Min slutsats är att det behövs en speciell Östersjökonferens om energin och miljön med tonvikt på kärnkraften, och att den svenska regeringen skall ta initiativ till en sådan konferens. Jag riktar mig till den tomma stol här i kammaren där regeringens representant skulle ha suttit. Är den svenska regeringen beredd att ta initiativ till en sådan konferens? Redan nu måste regeringen kräva att reaktorerna i Greifswald stängs och att kärnkraftverket utanför Gdansk aldrig sätts i gång. Redan nu måste den svenska regeringen lova att snabbstänga Barsebäcksverken. Till den tomma stolen: Är ni beredda till detta? För cirka tio år sedan beslöt svenska folket i folkomröstning att vi i framtiden skulle klara vår energiförsörjning utan kärnkraft. Det beslutet fattades med överväldigande majoritet — med tre fjärdedelar av rösterna. Det är det resultat man får om man lägger ihop röstetalen för linjerna 2 och 3 i folkomröstningen, de linjer som båda krävde avveckling. Linje 3, bestående av centerpartiet, kds, vänsterpartiet kommunisterna, socialdemokrater och enskilda liberaler samt den samlade miljörörelsen, var den ansvarskännande linjen. Vi krävde stopp för utbyggnaden och att avvecklingen skulle starta direkt. Resonemanget var enkelt och logiskt: Risken för att olyckor skall inträffa är större ju längre man använder tekniken. Vi varnade också för att vi skulle bygga oss fast i ett kärnkraftsberoende. Företrädarna för linje 2 ville som bekant först bygga ut kärnkraftsprogrammet och sedan avveckla. Det var många som misstrodde deras vilja att avveckla.
1.
Man kan nog säga att linje 2 har blivit den socialdemokratiska regeringens linje. Folkpartisterna har svikit den för länge sedan — det kan vi höra av Hadar Cars inlägg — och moderaterna är och förblir kärnkraftsromantiker. Misstron mot regeringen finns i stor utsträckning kvar, och den är befogad. Denna misstro beror på att man gett så motstridiga signaler, att det är så många inflytelserika socialdemokratiska debattörer och intressegrupper som drar åt olika håll. Misstron beror kanske främst på att det gått tio värdefulla år utan att det har hänt något konkret. Avvecklingen har inte ens börjat. Energipolitiken har i stället präglats av en oklarhet och brist på konsekvens som är mycket olycklig. Bristen på konkreta åtgärder och det ständiga ifrågasättandet har medfört att inga s.k. energiaktörer, vare sig samhälleliga eller privata, på allvar har vågat satsa på de ur miljösynpunkt bästa energislagen och teknikerna. Vpk:s uppfattning är att det krävs en handlingsinriktad, konsekvent energipolitik om vi skall kunna förverkliga viktiga mål inom miljöpolitiken, inom fördelningspolitiken och inom utrikespolitiken. Allt detta hänger ihop. Det rör sig om skatteoch prispolitik, samhällsplanering och trafik. Det krävs att man drar åt samma håll. När man läser vad Birgitta Dahl och i viss mån Kjell-Olof Feldt har sagt om kärnkraftsavvecklingen kan man känna ett visst hopp. Vi verkar vara överens om tagen: Kärnkraften skall bort. Effektivisering och hushållning heter vägen.
2.
Kjell-Olof Feldt har sagt — i DN den 14 september 1989 — att han själv tror att det är möjligt att fram till år 2010 spara in det mesta, ja kanske all den kärnkraftsel som skall avvecklas. Men han tillade att det inte går av sig självt, att det kräver ansträngningar. Man säger att el skall användas för elspecifika ändamål, att nyproduktion av el skall ske som kraftvärme, att biobränslen skall in i stor skala. Vi är överens om allt detta. Och vi är överens om att utsläppen minskas bäst om den totala energianvändningen minskar. Det går att på ett ansvarsfullt sätt klara koldioxidmålet inom energiområdet. När det gäller koldioxiden finns det stora problemet inom trafiken, och det vore absurt om man skulle uppskjuta kärnkraftsavvecklingen på grund av trafikproblemen. Men här råder ju förvirring. Socialdemokratiska debattörer, fackföreningsledare m.fl. ger andra signaler. Bytet av industriminister innebär en annan signal. Utredningen från energiverket bygger på andra förutsättningar än dem som Birgitta Dahl och Kjell-Olof Feldt är överens med miljörörelsen om. Åt vilket håll drar socialdemokratin? Gäller fortfarande beslutet att stänga två reaktorer?
3. Är miljöministern beredd att snabbstänga Barsebäcksverken?
Gäller koldioxidmålet? Gäller beslutet att skydda älvarna?

Att kärnkraften fungerar dåligt i Östtyskland och Sovjetunionen, liksom att industrin fungerar dåligt, liksom att transportsystemen fungerar dåligt, leder oss inte till slutsatsen att vi för den skull skall låta bli att ha industrioch transportsystem eller kärnkraft i ett samhälle som kan fungera bra. Det innebär i stället att vi skall hålla oss så långt borta från det usla och omoraliska system som det kommunistiska systemet är. Jag begärde egentligen ordet med anledning av återgivandet av folkomröstningens resultat. Jag skulle vilja tillråda Rolf L Nilson att läsa valsedlarna.

Inget av dessa kriterier föreligger i dag, vilket klart framgår av bl.a. SKI:s yttrande om att det är omöjligt att rangordna de olika reaktorena i fråga om säkerheten. Det framgår även av den expertgrupp som tillsattes efter Tjernobylolyckan och som konstaterade att det inte fanns någon anledning att revidera synen på de svenska kärnkraftverkens säkerhet.

Rolf L Nilson, titta efter vad som stod på valsedlarna, sedan kan vi föra en debatt.

Herr talman! När jag började som kommunalpolitiker för snart 20 år sedan körde moderaterna alltid en runda med öststatsdemagogi innan de kom till saken. Men de vande sig av med detta med tiden. Gunnar Hökmark har tydligen ganska mycket att lära i detta sammanhang av sina partikamrater i Lund. Jag vill inte tro att Gunnar Hökmark vill skylla olyckan i Harrisburg, olyckan i Windscale eller olyckan i fjol i Spanien på den sovjetiska planekonomin. Såvitt jag känner till om politiska förhållanden i dessa tre länder är inget av dem att betrakta som kommunistiskt, planekonomiskt eller socialistiskt. I dessa länder har betydande olyckstillbud inträffat. Dessa olyckstillbud har åtminstone i ett fall haft direkt inverkan på ställningstaganden i den svenska energipolitiken. Harrisburgolyckan var direkt orsak till kärnkraftsomröstningen i Sverige. Det är riktigt att det inte går att rangordna säkerheten när det gäller de svenska kärnkraftverken. De är ungefär lika säkra eller lika osäkra. Men då får man göra andra överväganden när det gäller att stänga dem än i fråga om säkerheten. Då får man utgå från deras placering. Då tycker jag att det är en rimligt slutsats, om man vill hålla sig väl med sina grannar och om man ser till befolkningskoncentrationen i Sverige, att man ganska snart stänger Barsebäcksverken. De ligger sämst till. Statistiskt små risker för olyckor är aldrig någon garanti för att olyckor inte inträffar. De säger inte heller någonting om när risken så att säga kan falla ut. Det kan vara i morgon, det kan vara om tusentals år, och det kan hända att så aldrig sker. Men vi vet att kärnkraftsteknologin är sådan att konsekvenserna av stora haverier blir så pass allvarliga att vi inte bör ta denna risk i onödan. Det som den samlade miljörörelsen, den ansvarsfulla delen av energipolitikerna, säger är: Låt oss göra oss av med kärnkraftselen, eftersom den är farlig. Nu har moderaterna, och i viss mån folkpartiet, grabbat tag i koldioxidfaran som en möjlighet att argumentera för kärnkraftselen. Det intryck man får när de talar om koldioxidfaran är att den inte är huvudsaken utan att huvudsaken är att hitta ett nytt argument för att behålla kärnkraften.
Herr talman! För det första vill jag notera att Rolf L Nilson inte längre vidhåller vad han tidigare hävdade om folkomröstningen och dess resultat — den uppskattningen kan jag ge honom. Jag tar hans tystnad i den delen som ett tecken på att han faktiskt avser att gå hem och läsa på för att därigenom i fortsättningen kunna referera resultatet av folkomröstningen på ett korrekt sätt. För det andra vill jag nämna något om öststatsdemagogin. Jag förstår att det inte känns så angeläget och trevligt. Men det är faktiskt på det sättet, Rolf L Nilson, vilket ni svenska kommunister får finna er i, att ni har ett moraliskt och politiskt ansvar för de 40 förlorade år under vilka människor har lidit i Östeuropa. Ni har ett ansvar för att ni organisatoriskt och politiskt har stått dessa länder nära. Men ni har också ett ansvar för att ni under populistiska former försökt vinna gehör för samma typ av socialisering i Sverige som man har genomfört i Östeuropa, även om ni har hävdat att det i Sverige skulle ske med demokratiska medel. Men i detta sammanhang har det dessutom sin direkta koppling till det faktum att ett system av det slaget inte kan hantera kvalificerad teknologi, och då går det inte att använda dessa exempel på dåligt skött ekologi som argument för att man här i Sverige skall lägga ned en välskött teknologi. Rolf L Nilson, det finns faktiskt inte någon som helst möjlighet att göra jämförelser mellan den tekniska nivån på kraftverken i västvärlden — trots det som hänt i Harrisburg och någon annanstans — med Greifswald, Ignalina eller Tjernobyl. Teknologin i öst och väst skiljer sig ljusår åt. Däremot har det skett tillbud i dessa reaktorer som man mycket enkelt och snabbt har kunnat åtgärda. Den stora skillnaden mellan öst och väst är att det aldrig har skett något utsläpp från dessa reaktorer i väst som har lett till att människor har omkommit, vilket blev följden av Tjernobylolyckan.
Herr talman! När det gäller folkomröstningsresultatet har jag inte hittat på denna tolkning själv. Jag har litet fritt citerat ur en stor artikel av Birgitta Dahl i DN i somras. Beträffande den viktiga frågan om de politiska systemen i Östeuropa har jag ett medansvar för denna fråga. Jag är beredd att ta det. Men det gör ju inte kärnkraftverken i Sverige mindre farliga, och det är inget argument för att man skall bevara den svenska kärnkraften, framför allt inte när den står hindrande i vägen för att utveckla en bättre, modernare och mer miljöanpassad teknologi. Problemet med moderaterna är att de i sin kärnkraftsromantik blir bakåtsträvare. De slår vakt om gammal teknologi och inte, som de säger, om teknologisk utveckling och optimism. Optimismen och framtidstron finns ju hos kärnkraftsmotståndarna, de som tror på och vill skapa utrymme för alternativen, de som vill utveckla den nya teknologin, de som säger att den finns och kan införas. Det gäller t.ex. biobränslen, men framför allt eleffektivisering för att man skall kunna ersätta stora delar av kärnkraftselen. Som Kjell-Olof Feldt sade: Jag tror att nästan allt går att spara bort till år 2010.

Herr talman! Jag hade föreställt mig att dagens debatt skulle ge oss ett första tillfälle att på energiområdet få ett meningsutbyte med den nye energiministern, men hans stol står tom. Med anledning härav kan man göra vissa reflexioner i anslutning till den diskussion om demokrati och politikerförakt som tidigare ägt rum här i kammaren. Jag tror inte det är bra för demokratin att vi debatterar dessa frågor som berör regeringen intimt utan att någon företrädare för regeringen är närvarande. Herr talman! Energi är förutsättningen för all rörelse och allt liv. Vår jords existens och dess unika biologiska liv — det enda liv vi känner till i universum — är beroende av solens energiprocesser. Det är fusionsenergin som frigörs när väteatomer slås samman till heliumatomer. Säkerhetsavståndet till denna jättelika reaktor är 150 miljoner kilometer. Närmare än så vill miljöpartiet de gröna inte ha någon reaktor. Energiförsörjningen från solen måste räcka för mänsklighetens behov. Det måste människorna inrätta sig efter — det är vår grundtes. Det finns en sjukdom i vår västerländska kultur som riskerar att föra hela mänskligheten i fördärvet, nämligen tillväxtsjukan. Man föreställer sig att befolkning, resursförbrukning och energiförbrukning ständigt måste öka. Allt fler inser att den ständiga tillväxten förr eller senare kommer att leda till kollaps, systemen bryter samman. På 70-talet hade vi en aktiv diskussion om dessa problem. I dag har nästan alla lyckats förtränga dem. Alla deltar i denna gigantiska förträngningsmekanism, icke minst Sveriges riksdag och regering. Detta kan säkert psykologerna förklara, jag vill bara konstatera att det är livsfarligt. 1975 formulerade Lars Ingelstam frågan ”Hur mycket är lagom?”. 1986 sade statsminister Ingvar Carlsson: ”Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.” 1989 uttalade Birgitta Dahl: ”Vi vet att världen inte överlever om alla använder lika mycket energi som Sverige. Vi kan och måste klara oss på hälften så mycket energi som i dag.” Jag skall inte fortsätta med den här citatsamlingen utan i stället uttala en förhoppning att vår nye energiminister fullföljer en politik i den riktning som dessa socialdemokratiska uttalanden indikerar. Miljöpartiet de gröna har i årets energimotion, liksom i fjol, uttalat sin övertygelse om att Sverige är ett energioch resursslösande samhälle och att en ”lagom” energinivå ligger betydligt under dagens nivå. Svenskarna är ett folk som ägnar sig åt energifrosseri. Bevisen finns runt omkring oss. De kan betraktas i varje gathörn här i Stockholm. Vi både slösar med energi och använder energi ineffektivt — på miljöns och framtidens bekostnad. Jag utgår ifrån att vår nye energiminister accepterar Birgitta Dahls mål, att energiförbrukningen i Sverige måste halveras. Det är också vad Brundtlandkommissionen har rekommenderat för alla industriländer. Jag skulle emellertid vara glad om vi fick en bekräftelse på detta. Kanske regeringspartiets företrädare här i kammaren kan ge oss denna bekräftelse i dag. Birgitta Dahl har inte angivit någon tidplan för att nå halveringen. Miljöpartiet har däremot sökt formulera ett mål som vi menar är både konkret och realistiskt, nämligen: Sverige bör minska sin energiomsättning med 2 Zo per år. Det betyder att det tar 35 år att uppnå Birgitta Dahls mål. Om vi själva skall ge ett omdöme om detta tvåprocentsmål är det att vi tror att det är onödigt konservativt. Därtill har miljöpartiet en konkret plan för att på 25 år avveckla 85 26 av fossila bränslen. Min fråga till regeringen och regeringspartiets företrädare blir då: Är ni eniga med oss om att en politiker som vill ta ansvar ställer upp konkreta mål? Om ni är eniga, är ni då villiga att arbeta för det tvåprocentsmål som jag här angivit? Det är en mycket viktig fråga. Vi har alltför ofta imponerats av den förre energiministerns ordkraft, men blivit djupt besvikna på hennes och regeringens bristande handlingskraft. ”Politik är att vilja”, sade Olof Palme. Men jag vill understryka att politik också är att göra. Den socialdemokratiska regeringen har mycket ogjort i energipolitiken. I själva verket har hela 80-talet präglats av en icke-politik i energifrågan och endast inneburit ”kärnkraftsavveckling” enligt linje 2, vilken som bekant startade med en utbyggnad av kärnkraftskapaciteten med 160 96. Tyvärr har 80-talet präglats av nästan total handlingsförlamning när det gäller att förbereda kärnkraftsavvecklingen. Det har saknats konkreta handlingskraftiga satsningar på energihushållning och på de inhemska förnybara bränslena samt andra förnybara energislag som solvärme och vindkraft. Jag skulle kunna fortsätta länge att tala om den socialdemokratiska ickepolitiken, men det hjälper inte dagens situation. Vår förhoppning är att vi nu har fått en energiminister som har mer handlingskraft än ordkraft, en energiminister som i handling bevisar att socialdemokratin är det miljöparti som statsministern och Birgitta Dahl så ofta talar om. Beviset som vi hoppas på är att man i handling visar att de tre s.k. oförenliga besluten mycket väl går att förena, nämligen att stoppa två kärnkraftsreaktorer om fem sex år, att inte öka koldioxidutsläppen och inte bygga ut fler älvar. Miljöpartiets övertygelse är att det går och att det t.o.m. är ganska enkelt. Dessutom är det nödvändigt om man skall klara den svårare uppgiften att eliminera de resterande tio reaktorerna till år 2010. Miljöpartiet är övertygat om att kärnkraftsavvecklingen kunde gå mycket snabbare utan att vare sig välfärd eller sysselsättning drabbas. Kärnkraften i sig är ofärd. Det krävs en gemensam politisk vilja från en klar folkmajoritet. Så länge vissa politiker och storindustrin i ohelig allians söker intala folket att det är omöjligt går det naturligtvis inte. I själva verket kan vi naturligtvis stoppa två reaktorer i morgon, och svenska folket skulle knappast märka ett dugg. Vissa elpannor skulle ersättas med oljeeldning och vedeldning, kraftvärme skulle utnyttjas bättre och elexporten skulle bortfalla. Möjligen skulle något oljekondensverk få köras litet oftare. Därmed vill vi inte påstå att avvecklingen är gratis, men kostnaderna är mycket små i förhållande till Sveriges BNP och i förhållande till vad kärnkraften kan komma att kosta oss. I det sammanhanget måste jag reagera mot energiverkets nyligen publicerade utredning om ekonomiska konsekvenser av kärnkraftsavvecklingen. Kärnkraften skall ersättas med ny elenergi baserad på fossila bränslen, säger man. Herr talman! Detta var en alltför kort sammanfattning av hur miljöpartiet de gröna ser på energiproblemen. Det är min förhoppning att jag skall få svar av regeringspartiets företrädare på frågor jag har ställt. Då får vi veta om vi kan stödja regeringens politik eller om den måste fördömas.

Herr talman! Miljöproblemen är i dag gränslösa. De geografiska gränserna överskrids av luftföroreningar. Koldioxid, svaveloxid och kväveoxider tar inte hänsyn till var de släpptes ut. De flyttar sig fram och tillbaka över nations-, länsoch kommungränser. Miljöarbetet måste i ökande grad vara internationellt. Vi måste gemensamt med andra länder få ett stopp på de miljöfarliga utsläppen. Därför har vi från centern i många år drivit kravet på att inrätta en internationell luftvårdsfond som stöd till de ekonomiskt svagare länderna i deras miljöansträngningar. Valet av energikällor hänger naturligtvis i hög grad samman med våra miljöproblem, även de gränsöverskridande. För många i Sverige blev Tjernobyl en brutal påminnelse om att inte heller kärnkraftens effekter stannar vid de olika ländernas gränser. Detta är en iakttagelse men också en uppmaning, en uppmaning att se till att vi själva inte utgör ett dödligt hot mot våra närmaste grannar. Jag vill säga till Hadar Cars att det här verkligen gäller att förena konsekvenser och trovärdighet. Vi centerkvinnor gjorde i torsdags följande uttalande: Stäng omedelbart kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och kräv omgående stopp av reaktorerna i Greifswald i Östtyskland. Det tycker vi ger trovärdighet. De orden vill jag rikta till folkpartiet. Nu finns det de som vill framställa kärnkraften som räddningen i flera miljösammanhang. Moderaterna t.ex. tror att kärnkraften skall kunna rädda oss från den s.k. drivhuseffekten. Men detta är inte sant. Om kärnkraftens vänner verkligen vill göra någonting åt drivhuseffekten, är det bästa att man verkar för att de miljöfarliga utsläppen från bilismen minskas. Detta kan ske på litet längre sikt genom att stimulera utvecklandet av bättre motorer, nya bränslen och effektivare rening. På kortare sikt kan det ske genom kraftfulla begränsningar av i första hand ”onödig” privatbilism i de stora städerna. Men för moderaternas del blir det förstås litet arbetsamt att vara både kärnkraftens företrädare och bilismens vän. Miljöfrågorna är gränsöverskridande också på det sättet att de tränger in i alla olika samhällssektorer. De kommer in i allt från forskning via trafiken och energin till industriverksamhet och jordbruk. Den privata egna livsstilen är inte minst delaktig. Därför måste vi i ökande grad se till att miljöengagemanget genomsyrar allt samhällsarbete. Det är därför med stor oro som vi nu ser att energifrågorna i allmänhet och kärnkraften i synnerhet av regeringen inte längre betraktas som en miljöfråga utan som ett industriellt ansvar. Kravet på att allt miljöarbete måste hållas samman framställs som alltmer berättigat. En otillfredsställande uppfattning har sakta smugit sig in. Naturvårdsverket får nämligen alltmer framstå som regeringens dåliga samvete och soppåse. Gång efter annan hänvisas frågor i miljöarbetet till naturvårdsverket för utredning, rapport, genomgång, etc. Detta sker ofta utan att man skickar med anslagsäskanden om extra pengar. Jag har en olustig känsla av att det här inte kan fortsätta längre, man har tappat greppet. Jag har följt debatten i tidningarna de senaste dagarna och noterat statskontorets allvarliga anmärkning. Naturvårdsverket har i dag en inriktning och en organisation som är förlegad. Man måste på ett mer effektivt sätt gripa sig an med de nya uppgifter som naturvårdsverket nu ständigt får. Centern har understrukit behovet av en parlamentarisk utredning som ser över naturvårdsverkets framtida inriktning och utbyggnad. Numera överskrids också artgränserna i miljösammanhang. Gentekniskt manipulerade organismer släpps loss i den svenska miljön utan att det finns vare sig en fungerande lagstiftning eller en starkt granskande administration. Det är djupt oroande att regeringen inte har förmått att ta vare sig möjligheterna eller riskerna med den moderna biotekniken på allvar. En sammanhållen lagstiftning är därför nödvändig, liksom ett snabbt förbud mot just frisläppande i naturen av gentekniskt förändrade organismer. Här får inte riksdagen avsäga sig initiativet och bara vänta på att regeringen skall göra någonting. Man får inte stå passiv. Också tidsgränserna överskrids när det gäller dagens miljöproblem. Mest uppenbart gäller detta kärnkraftens högradioaktiva avfall. Det måste hållas åtskilt från allt biologiskt liv i tiotusentals år framåt. Miljöministern påminde häromdagen i en debatt om att vi ju har en kärntekniklag, som vi skall hålla oss till. Lagen säger att alla som har tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet har ett ansvar för att avfall hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Men vilken trygghet ger detta? Avfallsproblemet är fortfarande ett olöst och i själva verket olösligt problem. De metoder som man i dag arbetar med kan i bästa fall betecknas som ambitiösa, men några definitiva lösningar och därmed en grundval för ett fortsatt kärnkraftsförsvar blir det aldrig fråga om. Även de miljöfarliga kemikalierna kommer att utgöra ett växande miljöproblem. Regeringens försök att hantera frågan har varit milt sagt valhänta. Den sedan länge aviserade avfallspropositionen dök oväntat upp i budget Det går naturligtvis inte att vältra över hela hanteringen på kommunerna, och det går inte heller att med ett försvagat kommunalt veto köra över enskilda kommuner och tvinga dem att acceptera förbränningsstationer och avfallslager. Regeringen måste i stället visa att den på allvar vill minska uppkomsten av det miljöfarliga avfallet och här lägga ansvaret på industrin. Först då kan man skapa ett bra samförstånd. Jag har velat påminna om den här gränslösheten som vi har på alla områden. Arbetet över sektorsgränserna måste prioriteras.

Herr talman! En del av den diskussion som har förts tidigare i kammaren i dag har handlat om den politiska etiken, om nödvändigheten av att vi redovisar vad vi sätter före annat, hur vi prioriterar. Det förefaller mig som om Karin Starrin och centerpartiet fäster stor vikt vid att snabbt få stopp på den svenska kärnkraften. Jag tycker att det är en felaktig prioritering med hänsyn till att den svenska kärnkraften är en av de äkraste på jorden och till att det finns andra problem som är större. Det är inte min sak att bedöma Karin Starrins och andras prioriteringar. Men när det ges ett intryck av att allt är möjligt att göra utan att det egentligen får dessa negativa effekter någonstans, att det bara är att gå in i godsaksaffären och ta för sig så mycket som möjligt därför att det inte kostar någonting, då tycker jag att man bör reagera. Och det gör jag också. Det var ju detta resonemang som var temat i Karin Starrins inlägg: vi kan göra allting. Hon tyckte att det var konsekvent handlat av centerpartiets kvinnor då de samtidigt krävde — hon använde detta som en replik till mig — att man nu omedelbart fullföljer beslutet om avstängning av två kärnkraftsreaktorer i Sverige och en avstängning av kärnkraften i Östeuropa, framför allt på andra sidan Östersjön. Men de två sakerna har ju inget omedelbart samband. Det är inte så att ett beslut om en förtida avveckling av två kärnkraftsanläggningar i Sverige får den konsekvensen att man på andra sidan om Östersjön lägger ned de anläggningar som också jag uppfattar som ett hot mot oss men som ett ännu större hot mot tyskarna och balterna. Därför vore det klokare att använda de pengar som en kärnkraftsavveckling i Sverige skulle kosta till att i stället bygga in ökad säkerhet i de östtyska och de baltiska kärnkraftsanläggningarna, förse dem med en inbyggnad av själva verken, ge personalen en säkerhetsutbildning och skaffa filterkammare och annat sådant. Så länge anläggningarna finns utgör de ett hot, särskilt så länge som de är så osäkra som de är nu. Låt oss prioritera var vi bör satsa våra resurser!

Herr talman!

Jag skulle också vilja ta upp moraliserandet kring bilen, som förvånade mig litet. Centern har ju slagits mycket för att man skall få göra avdrag för och få ersättning för bilresor. Jag vet mycket väl vad vi moderater vill göra för att minska bilismens utsläpp i miljön. Det handlar om kringfartsleder som ger mjukare trafik, mjukare trafiksystem i innerstäder, bättre bilar, stimulanser till skrotning av gamla miljöförstörande bilar och en del andra vettiga åtgärder, inte minst när det gäller forskning om och utveckling av bättre system för bilar och i ett längre perspektiv en stadsbil som går på el. Jag undrar vad det är centern har föreslagit för att minska bilismens utsläpp som man har fått nej på. Det är mycket möjligt att det finns någonting som är klokt, och det kunde vara intressant att ta del av det. Allt jag begär av Karin Starrin är att hon talar om vad centern vill göra för att begränsa bilismens utsläpp och varför hon anser sig kunna moralisera över vad moderata samlingspartiet vill göra i denna del.

Herr talman! Det var intressant att få höra de här synpunkterna från folkpartiet och Hadar Cars. Hans anförande hade en ganska väl beskrivande, fin inledningsformulering, om att det är mycket viktigt att prata om solidaritet, trovärdighet och konsekvens. Jag fick då på en gång den associationen, om vi inte kan garantera att våra kärnkraftverk är hundraprocentigt tillförlitliga och säkra, vill vi då ta konsekvenserna och vara solidariska med alla berörda runt om i våra grannländer? Menar vi allvar med påståendet måste vi också tycka att de reaktorer som ligger geografiskt mest olyckligt till skall avvecklas. Det är just därför som jag tycker att vi centerkvinnor är trovärdiga och konsekventa när vi samtidigt uttrycker att Barsebäck skall avvecklas och att det kan ställas krav på Greifswald. Jag vet naturligtvis, Gunnar Hökmark, att vi här inte kan vara så ambitiösa och tro att vi har den stora makten att vi kan stänga kärnkraftverket i Greifswald, men vi kan uttrycka viljan. Genom att uttrycka viljan skapar man opinion, och det är på det sättet man kan vara med och påverka de förändringar man vill göra i samhället. Vi ställde frågan till miljöministern vad hon ansåg om Greifswald och säkerheten där, och hon var osäker på det och ville först ta kontakt med dem och kontrollera konditionen på just det kärnkraftverket. Hon återkommer alltså. Gunnar Hökmark säger litet skämtsamt att vi från centern inte tillräckligt har deklarerat vad vi tycker om bilen och att jag var moraliserande. Gunnar Hökmark måste väl hålla med om att moderaterna är bilvänliga, och jag har hittills inte läst något om vilka direkta krav de ställer för att minska bilismen. Centern har sagt klart och tydligt att ökningstakten i fråga om privatbilismen måste minskas. Vi har en mängd förslag till åtgärder i våra motioner, och jag rekommenderar Gunnar Hökmark att läsa dem.

Herr talman! Man driver energianläggningar inte för riskernas skull utan för den energi som dessa anläggningar genererar. Vad man gör är att försöka minimera de risker som finns med all energiproduktion. Jag tror att vi i Sverige har kommit mycket långt när det gäller att minimera riskerna också med den kärnkraftsproduktion som vi har i vårt land, till skillnad från förhållandena i Östeuropa. Om det nu skulle bli så som Karin Starrin önskar, dvs. att ett beslut snabbt fattas om avstängning av kärnkraft inte bara i Sverige och Östeuropa utan över huvud taget, skulle det medföra ett betydande kraftbortfall. Det finns inte något överskott på kraft i de länder som har kärnkraft, utan den måste ersättas med någonting annat. Konsekvensen blir då att man får mera av fossileldade bränslen, av kol, olja och naturgas. Jag vill bara erinra om ett uttalande som gjordes så sent som den 5 februari i år på initiativ av någonting som heter Oroade vetenskapsmäns union i Amerika. De har tidigare varit mycket verksamma för att driva opinion mot kärnkraften.

Visst behöver man mera forskning om drivhuseffekterna — det är nödvändigt — men osäkerhet om konsekvenserna är inte en ursäkt för att inte handla nu. Med hänsyn just till de möjliga riskerna är det absolut nödvändigt att omedelbart gripa sig an med att försöka kröka kurvan som leder mot ökad drivhuseffekt. Med den inställningen kan jag inte se att det första och angelägnaste man skall göra när det gäller energipolitiken är att avveckla den svenska kärnkraften. Vi bör utnyttja vad vi har för att angripa de allvarligaste problemen först. Det är en prioritering — det är min prioritering.
Herr talman! Jag håller med Karin Starrin om att reaktorerna i vår närhet, Greifswald och Ignalina, har en alltför låg säkerhet. Men konsekvenserna av Karin Starrins politik är att vi skall avveckla de reaktorer som gör det möjligt för oss att delta i det internationella säkerhetsarbetet och att bidra till att höja säkerheten i reaktorer som i dag har en alldeles för låg säkerhet. Som ett mått på ansvarsfullhet är det inte imponerande. Herr talman! Min mening var inte att vara elak mot Karin Starrin när jag frågade henne vilka åtgärder centern hade föreslagit som gav henne anledning att moralisera över moderata samlingspartiet. Jag angav själv ett antal olika åtgärder som vi har föreslagit och fick till svar att det finns en hel mängd förslag att läsa i centerpartiets olika motioner. Allt detta mynnar ut i att centern vill begränsa tillväxten av bilismen. Jag måste säga att inte det heller är riktigt imponerande, att allt som finns när det gäller att ta ansvar för miljöfrågor och växthuseffekt är ett par förslag som inte kunde framföras här i kammaren, utan jag hänvisades till en mängd olika motioner. Jag skulle vara glad om Karin Starrin kunde ge exemplen.

Herr talman! Jag hade problem med tiden. Det var därför jag tog till nödutvägen att hänvisa till centerns motioner. Vi har en omfattande motion om trafik och miljö, där vi verkligen har diskuterat igenom vilka konsekvenser trafiken har på miljöområdet. Men först vill jag vända mig till Hadar Cars och folkpartiet med några kommentarer. Hadar Cars gav en liten lektion i varför vi över huvud taget behöver energi i vårt land. Den lektionen tycker jag var onödig. Visst vet jag till vad vi behöver energi. Vi får ett stort kraftbortfall om man tidigarelägger avvecklingen av kärnkraften. Men nu måste vi repetera igen. Vi har fattat beslut om att kärnkraften skall avvecklas och att det skall vara klart år 2010. Vår lösning på det problemet är att det skall ske successivt. Jag vill inte hålla med om beteckningen snabbavveckling. Det är fråga om att avveckla i takt, så att vi verkligen kan behärska de konsekvenser som just förlusten av den energi som kärnkraften i dag ger oss innebär. Vi skall också vara ärliga mot varandra och påminna oss att vi i dag har ett elöverskott. Birgitta Dahl sade i ett radioprogram så sent som i förra veckan att hon också tycker att just överskottet på el, som vi har i dag, försvårar avvecklingen. Det elberoende som vi har skaffat oss försvårar i allra högsta grad avvecklingen i detta läge. Det är inte fråga om att jag skulle tycka att det bara är att gå in i en godsaksaffär och köpa godis. Det är fråga om att planera, lägga upp en politik så att vi klarar av konsekvenserna av avvecklingen. Då är det mycket viktigt att vi stimulerar fram olika alternativa energislag. Jag har precis fått citat ur en rapport från Nordens FN. Det är en uppföljning av Brundtlandkommissionen. Där varnar man Sverige för att, precis som några har sagt tidigare, vi är mycket duktiga på att uttrycka en officiell och framåtsyftande energipolitik, men vi fullföljer den definitivt inte. Här får Sveriges regering, tillsammans med övriga regeringar, en kraftig varning om att vi inte lever upp till de beslut som vi har fattat. Tyvärr medger inte tiden att vi går in på trafikpolitiken. Den får jag kommentera senare.

Herr talman! Jag skall tala om det som är möjligt att göra, som Hadar Cars just kallade det, om hur vi i Sverige kan få effektivare användning av elenergi. Oberoende av partifärg bör alla kunna enas om att det blir allt viktigare att använda energi så effektivt som möjligt. Det borde även Gunnar Hökmark gilla. Många kan väl också enas om att energin bör genereras så miljövänligt som möjligt och med minsta möjliga förbrukning av ändliga resurser. Energiförsörjningsproblemet har förut bara handlat om hur man får mer energi, av vilken typ som helst, från vilken källa som helst. Nu utgår man mer och mer från användarens behov av energi och talar om energitjänst, eller, i det här fallet, om eltjänst. Med det menar jag det som elenergin skall användas till, t.ex. belysning, uppvärmning av lokaler, smältning av stål, pumpning av pappersmassa. Till ett och samma behov av energitjänst går det åt olika mycket elenergi beroende på hur effektivt man använder den. Därför bör man först fråga: Vad skall energin användas till, till vilken typ av energitjänst? Hur mycket behövs av denna energitjänst? Sedan bör man fråga: Hur tillfredsställer man användarens behov av energitjänster till lägsta kostnad, med vilken energiform, i vilken skala och från vilken källa? Om ett elkraftbolag bedömer att det kommer att bli brist på el kan det satsa på att öka sin elproduktion, på att köpa mer elkraft från ett annat kraftbolag eller på att få kunderna att minska sin elförbrukning genom att spara, bl.a. genom att använda energin mer effektivt. Om man räknar på det viset, visar det sig nästan alltid att det kostar mer att bygga nya anläggningar för att generera elström och för att förstärka ledningsnätet, än vad det kostar att i stället spara motsvarande energi med hjälp av effektivare energianvändning; detta gäller på en marknad med fri och hederlig konkurrens på lika villkor. Om man eldar sina kraftverk med olja, kol eller naturgas får man dessutom miljöskador som också innebär stora kostnader. Riskerna för sådana miljöskador och olyckor gör att nya sådana fossileldade kraftverk och kärnkraftverk blir osäkra investeringar. Hur Vattenfall vågar satsa på fossileldade kraftverk förstår inte jag. De måste ju veta att vi här i riksdagen har beslutat att koldioxidutsläppen inte får öka. Och det är bara början. Skall vi klara växthuseffekten måste koldioxidutsläppen minskas med ungefär 85 I. Jag vill i industriministerns frånvaro fråga Åke Wictorsson: Med vems tillåtelse och med vems pengar tar Vattenfall sådana risker? Vem tar ansvaret och hur tar man det? Herr talman! Möjligheterna för effektivare elanvändning är mycket stora. Det finns studier som visar att Sverige kan halvera sin energiförbrukning inom en 30-årsperiod, även med fortsatt materiell tillväxt, genom effektivare energianvändning och sparande. Motsvarande studier har gjorts bl.a. i Danmark och i USA. Vattenfall har bekostat en omfattande rapport, Electricity, och varit värd för en internationell kongress med samma namn, båda avsedda att dokumentera ny teknik för energigenerering samt erfarenheter och möjligheter att använda elenergi mer effektivt. En delrapport handlar om Sverige: Challenge of choices, som fritt översatt kan kallas Utmaningen att välja. Den handlar om tekniska möjligheter för den svenska elsektorn. Vattenfall har aktivt medverkat i den delrapporten. Jag hade hoppats att få överlämna ett exemplar av delrapporten till industriministern. Den finns snart på svenska, det är spännande läsning. En motsvarande rapport håller på att utarbetas i Danmark. Den hoppas jag kunna överlämna inom någon månad. Det finns en ganska färsk rapport till den amerikanska kongressen om hur man kan göra det lönsamt för kraftbolag, distributörer och slutanvändare att satsa på effektivare användning av elenergi. Den har jag också tänkt att få överlämna till industriministern. Men det blir kanske andra tillfällen då ministern har mer tid. Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser att vi i Sverige skall analysera, pröva och utvärdera de metoder som har visat sig framgångsrika i andra länder för att främja satsning på eleffektiv utrustning och effektivare elanvändning. Vi föreslår statliga lån eller räntebidrag som innebär att företag, organisationer och konsumenter som skaffar eleffektiv utrustning eller medverkar till att andra gör det, betalar en ränta på sina investeringar som kan jämföras med Vattenfalls kalkylränta. Vi föreslår att Vattenfall får direktiv att införa s.k. tvåeller flerprissystem eller motsvarande i sina tariffer i syfte att motivera sina kunder att använda el effektivare. Tvåprissystemet innebär att kunden betalar bara en viss andel för en del av sin rimliga normalförbrukning, och för överskjutande del betalar kunden mer än den normala taxan. Vi föreslår att Vattenfall får direktiv att göra avtal med s.k. energitjänstföretag, som förser sina kunder med energitjänster och investerar i eleffektiv utrustning hos kunderna mot ersättning i form av delad vinst. Det finns många sådana energitjänstföretag i USA, och det finns redan några i Sverige. Vi föreslår normer som anger högsta tillåtna elförbrukning för de vanligaste typerna av hushållsapparater och industriutrustning samt försäljningsförbud för elapparater vars elförbrukning överstiger den energieffektivaste modellens med mer än ett visst procenttal. Motsvarande ”standards” tilläm pas i USA, där kongressen gjort lag av ett avtal som tillverkarna och miljöorganisationerna förhandlat fram mellan sig. Där har Sverige mycket att lära! Vi föreslår att alla elapparater förses med obligatorisk konsumentinformation om vad den aktuella modellens elförbrukning kostar i jämförelse med den eleffektivaste modellen som finns på marknaden, omräknat till samma nyttiga kapacitet. Vi föreslår att ekonomiska incitament införs, dvs. belöningssystem som innebär att de som köper de energisnålaste apparaterna får en viss rabatt som betalas av elleverantören, som ju tjänar på att slippa bygga nya kraftverk. Det kan kombineras med tvåeller flerprissystem. De kunder som lämnar sin gamla apparat till affären för skrotning samt de affärer som medverkar bör belönas extra. Även de tillverkare som gör de mest energieffektiva utrustningarna av sitt slag bör få en belöning, knuten till den energibesparing som uppkommer. Vi föreslår bestämmelser om att alla räkningar på energiförbrukning skall innehålla lättläst information om vad förbrukningen kostar, hur den har ändrats under de senaste åren och vart man kan vända sig om man vill ha mer information. Vi föreslår att statens energiverk får i uppdrag att tillsammans med kraftproducenter och distributörer utforma och sprida aktuell och effektiv information som hjälper alla parter. Vi föreslår stöd till fortsatt utveckling, utprovning och demonstration i full skala av eleffektiv utrustning. Statliga verk och företag bör där vara föregångare och goda exempel genom att satsa på den mest energieffektiva utrustning som finns tillgänglig vid investeringstillfället. Vi föreslår regler som gör det lättare för små leverantörer av elkraft att mot låg ersättning överföra el på ledningsnätet. Det skall alltså vara bättre regler än de som finns i dag. Vi föreslår att det skall vara tillåtet för ett företag som skapar överskott av elenergi inom ett område att överföra och själv förbruka eller sälja detta överskott till andra förbrukare var som helst på marknaden. Vi föreslår krav på att kraftbolag måste välja den kombination av åtgärder som ger lägsta totala kostnad för leverans av el till kunderna. Det blir alltså en kombination av effektivisering och sparande samt en ökning av elgenereringen. Det gäller alltså att välja den kombination som ger den lägsta kostnaden. En sådan planering för lägsta kostnad, eller balansprogram som det kallas i Norge, tillämpas redan i ca 40 delstater i USA. EG-kommissionen tänker pröva det i Schleswig-Holstein i Västtyskland och i Bilbaoområdet i Spanien. Vi föreslår att Vattenfall får direktiv om att redovisa vilka minskningar av elförbrukningen som kan förväntas om en lämplig kombination av nu nämnda åtgärder tillämpas, år från år, från och med 1992. Jag vill fråga om vi, oberoende av partifärg, kan instämma i dessa krav på effektivare elanvändning.

Herr talman! Flera talare har efterlyst regeringsföreträdare i denna debatt. Detta är riksdagens allmänpolitiska debatt. Den är i år hårt regisserad: de stora elefanterna dansade på förmiddagen, och det lär väl bli en ny uppvisning i morgon förmiddag. Jag ser det inte enbart som en nackdel att man då i en sådan här debatt inte har företrädare för regeringen. Det ger möjlighet till en friare och öppnare debatt än vad vi kanske vanligen har i dessa frågor. Jag tänker använda mig av den möjligheten. För övrigt har ju dessa frågor diskuterats i frågeoch interpellationsdebatter, och jag ser inte att särskilt mycket nytt har tillkommit sedan dessa debatter. En majoritet av det svenska folket står bakom besluten om kärnkraftens avveckling. Även om intensiteten varierar med avståndet till den senaste olyckan vill svenska folket inte ha kärnkraft. Det finns människor, exempelvis i Jämtland, som än i dag med viss bävan äter den fisk som fortfarande får en allt högre halt av radioaktivt innehåll. Effekterna av Tjernobylolyckan har där ännu inte avklingat. Vad får då avvecklingen för konsekvenser? I ett långt perspektiv, efter år 2020 eller 2030 när de nuvarande reaktorerna har tjänat ut, innebär inte kravet att bygga nya anläggningar att samhällsekonomin påverkas. Fram till dess innebär avvecklingen, i den mån den sker tidigare än den teknisk-ekonomiska livslängden, en ökad samhällsekonomisk belastning. Detta måste vägas in i det samhällsekonomiska perspektiv vi ser framför oss. På det sätt vi räknar ekonomisk tillväxt i västvärlden innebär kärnkraftsavvecklingen att vi, vid en jämförelse med de industriländer vi vanligen jämför oss med, får en lägre ekonomisk tillväxt, detta eftersom de inte avvecklar kärnkraften i förtid utan i stället fortsätter att bygga ut den. Här ligger, som jag ser det, den verkliga prövostenen i kärnkraftsavvecklingen, och jag instämmer alltså i vad Lars Norberg sade på den punkten. Är människorna i det svenska samhället, löntagarna och företagarna, beredda att avstå från delar av den s.k. standardtillväxten för att omsätta dessa i en standardtillväxt som består i frihet från kärnkraft? Ser vi på dagens läge finns det nog anledning att fundera över detta problem. En kärnkraftsavveckling i enlighet med de politiska beslut som föreligger kräver s.k. uppoffringar av oss alla, uppoffringar i fråga om sådant som vi vanligen upplever som standard. Medvetandet om detta förefaller inte vara särskilt stort i dag. För mig, en av de politiker som deltog i folkomröstningen 1980 och som sedan har deltagit i besluten under 1980-talet, är det ganska konsekvent att stå fast vid besluten om kärnkraftens avveckling och de följder detta får. Det innebär att jag ser det som min uppgift att ta ett moraliskt ansvar och börja avvecklingen på 1990-talet med de två reaktorer som nu enligt beslut skall avvecklas. Det är orimligt att tro att det efter år 2000 skulle vara möjligt att avveckla tolv reaktorer på tio år. Därför måste vi börja nu. Att handla annorlunda skulle var att sticka huvudet i busken och skjuta dessa beslut framför sig till kommande generationer av politiker. Våra barn och barnbarn får förvisso tillräckligt stora problem ändå, utan att vi skenheligt skulle besluta om kärnkraftens avveckling och sedan skjuta alla konse kvenser av detta beslut framför oss till nästa generation. Det vore inte bara ett svek, det vore dessutom fegt. Sedan är det en annan sak att nästa generations politiker naturligtvis fattar sina beslut och därför, med utgångspunkt i vad som då är aktuellt, fortsättningsvis prövar kärnkraftens avveckling. Koldioxidutsläppen, som befaras leda till den s.k. växthuseffekten — alltså en temperaturstegring — och som får allvarliga återverkningar på levnadsförhållandena på jorden, följer på all förbränning av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. De sammanlagda utsläppen i världen i dag är 20 miljarder ton, medan det i Sverige släpps ut 60 miljoner ton. Det innebär att utsläppen i Sverige är ungefär tre tusendelar av världens utsläpp. I Sverige har koldioxidutsläppen minskat med 40 96 sedan 1970, delvis tack vare kärnkraftsutbyggnaden. Trots detta var det sannolikt inte många som kände till koldioxidproblemet 1970. Vad diskussionen nu handlar om är hur vi skall kunna bibehålla denna låga nivå och samtidigt ställa om vårt energisystem som en följd av kärnkraftens avveckling. Detta kan delvis ske genom sparåtgärder och genom ökad verkningsgrad på anläggningarna; där skulle kunna sparas något tiotal procent. Vidare är det så att de olika energislagen i olika utsträckning bidrar till koldioxidutsläppen. Om utsläppen från kol sätts till 100 är utsläppen från olja 88 och från naturgas 58. Om metanläckaget räknas in när det gäller naturgasen och om metangasläckagen uppgår till 2,5 20 av volymen motsvarar, anses det, utsläppen från naturgasen utsläppen från olja. I Sverige beräknas metanläckaget till 0,5 procent. Naturgas blir alltså, även om man tar hänsyn till metanläckaget, avsevärt fördelaktigare än olja. Frågan om stopp för ökade koldioxidutsläpp är framför allt en internationell fråga. I Sverige kan vi leva upp till vårt mål, om vi begränsar utsläppen från andra verksamheter, exempelvis transportsektorn, och satsar på förnybara energikällor, som sol, vind, bioenergi och en begränsad utbyggnad av vattenkraften. För att ersätta kärnkraftsavvecklingen måste vi därutöver satsa på naturgas som alternativ i stället för kol och olja. Jag vill beträffande vattenkraften i korthet säga följande. Svensk industri, svenska basnäringar, har i stor utsträckning byggts ut med utnyttjande av billig elektrisk energi, som har kommit från vattenkraften. Därför är det skäligt att vi skyddar den industrin och de regionerna. Men det är också rimligt att vi i fortsättningen överväger att i samband med kärnkraftsavvecklingen göra en viss utbyggnad av vattenkraften — jag kan tänka mig en å två älvar. Det ger oss bättre miljöskydd samtidigt som det ger oss lägre energipriser. Herr talman! Jag förutsätter härmed att vi här i riksdagen kan gå till arbetet med energipolitiken och ser fram mot den debatt som kommer att föras och de beslut som kommer att fattas i anslutning till den energipolitiska proposition som kommer i höst.

Herr talman! Det var uppfriskande att höra av en av regeringspartiets företrädare här i riksdagen att det egentligen är en fördel att regeringen inte är närvarande i kammaren — man kan nämligen diskutera litet friare då! Jag önskar att Åke Wictorsson kunde känna sig litet friare även när ministrarna sitter här och håller sina vakande ögon på honom. Men detta är ingen diskussionsklubb, utan det finns en regering som är ansvarig inför riksdagen. Debatten skall handla om verkligheten och den politik som skall föras. Det är intressant att höra att Åke Wictorsson vill bygga ut vattenkraften. Två älvar tänker han sig att den skall byggas ut med. Jag vill då ställa två frågor: Är detta också regeringens uppfattning, eller är det ett inlägg som Åke Wictorsson vill föra fram i något slags allmän diskussion? Är det regeringens uppfattning att energipolitiken skall revideras genom att lagar upphävs så att det blir möjligt att bygga ut vattenkraften? Vilka två älvar är det som Åke Wictorsson vill bygga ut? De närmast berörda kan ju vara intresserade av att få veta det. Låt mig dessutom ställa en tredje fråga: Av vem, tänker sig Åke Wictorsson och eventuellt regeringen, om regeringen tycker som Åke Wictorsson — men det vet vi ju inte, eftersom regeringen inte är här — att få stöd när det gäller att genomföra detta? Konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen, som Åke Wictorsson berörde litet angenämt i ett längre perspektiv, är i dag inte så avlägsna. Vi vet en hel del om dem. Energiverket har visat att den förtida avvecklingen av två reaktorer kommer att kosta den svenska samhällsekonomin 40 miljarder. Tolv reaktorer kommer att innebära en samhällskostnad på kanske 200 miljarder eller mer. Professor Lars Bergman vid Handelshögskolan har sagt att det är en mycket robust slutsats att den svenska samhällsekonomin under de kommande 20 åren inte kan klara en ekonomisk tillväxt på minst 2 26, om kärnkraften avvecklas, och därmed, säger han, kan man inte nå upp till den tillväxtnivå som ATP-systemet förutsätter. SNS-ekonomerna har visat att när 75 96 av kärnkraften är avvecklad innebär det en förlust för bruttonationalprodukten på 100 miljarder, som skulle kunna användas på annat sätt, inte minst till en effektiv utveckling av energiformer och en bättre miljö. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till Åke Wictorsson, möjligtvis som företrädare för regeringen: Är dessa konsekvenser förenliga med folkomröstningens krav på hur avvecklingen skall genomföras?

Herr talman! Det var ett värdefullt klargörande som Åke Wictorsson gjorde när han tillstod att en förtida avveckling av kärnkraften får ekonomiska konsekvenser. De konsekvenserna har av energiverket bara för två reaktorer och för tiden fram till år 2010 uppskattats till, om jag minns rätt, 20 miljarder kronor eller mer. Jag är bara litet överraskad över att Åke Wictorsson säger att det här handlar om att ersätta standardtillväxt med kärnkraftsavveckling. Den svenska standardtillväxten har under de socialdemokratiska regeringsåren varit förhållandevis obetydlig, för att inte säga i det närmaste obefintlig. Det handlar alltså om att ytterligare fördjupa den tillbakagång i ekonomin som man kan vänta sig om den olyckan skulle inträffa att den socialdemokratiska regeringen sitter kvar. Åke Wictorsson sade också att han ville se den här avvecklingen under 1990-talet. Han sade inte att den nödvändigtvis skulle ske 1996 och 1997. Jag tolkar det som ett litet försök att känna efter om man möjligen skulle kunna tänka sig någon revidering av det beslut som riksdagen har fattat. Vi ställer upp på en sådan revidering, men då räcker det nog inte med 1990-talet. Men kanske var det bara en frihet som Åke Wictorsson tog sig när inte statsrådet var närvarande? En sak vill jag säga till Åke Wictorsson: om socialdemokratin tänker sig att lägga fram förslag om utbyggnad av några av våra orörda älvar, blåser man till strid med folkpartiet. Vi kommer att kämpa för bevarandet av älvarna och göra det intensivt och med all den kraft — och den är inte så liten — som vi besitter. Åke Wictorsson erinrade vidare om det svenska bidraget till växthuseffekten och fann det förhållandevis litet, i världen sedd som helhet. Ja, det är det. Men ändå är det stort per person — och det är kanske ändå det riktiga måttet. Vi i Sverige bidrar dubbelt så mycket per person som genomsnittsmänniskan på jorden. Det tycker vi i folkpartiet ger oss skäl att ta det här problemet på stort allvar och dra konsekvenserna av det också för Sveriges del. Är socialdemokraterna beredda att dra några slutsatser och vidta några åtgärder med anledning av det hot som växthuseffekten utgör för oss alla?

Herr talman! Med all respekt för Åke Wictorssons insatser är avsaknaden av regeringsföreträdare i den här debatten ett problem. Den diskussion jag förde om energiproblematiken runt Östersjön är en fråga för regeringen och inte för en företrädare för regeringspartiet i näringsutskottet. Låt mig upprepa mina frågor: Är regeringen beredd att i en Östersjökonferens ta upp energiproblematiken och miljöproblematiken till diskussion, framför allt med avseende på kärnkraften och dess avveckling? Är regeringen vidare beredd att kräva att reaktorerna utanför Greifswald stängs, att det blir stopp för ett igångsättande av reaktorn utanför Gdansk och att kärnkraftverket i Barsebäck stängs? Den nye energiministerns egen uppfattning om sin roll som energiminister hade varit intressant att få veta, särskilt med tanke på hans bakgrund och tidigare band till LO och industriförbunden. Eftersom ingen skall dömas ohörd hade det varit betydelsefullt om han hade gjort sin stämma hörd här. Jag ställer härefter samma fråga som Gunnar Hökmark: Är Åke Wictorssons uttalande om älvarna en personlig markering eller skall det tolkas som regeringens åsikt? Vilka älvar gäller det i så fall? Är det verkligen regeringens åsikt, så är det inte bara folkpartiet som socialdemokraterna blåser till strid med. Det är också vpk och hela den samlade svenska miljörörelsen. Så några ord om samhällskostnaderna för kärnkraftsavvecklingen. Gunnar Hökmark har nämnt höga tal och Hadar Cars något lägre. Det har talats om 20 resp. 50 miljarder kronor i kostnad för avveckling av två kärnkraftverk. Vad innebär det omvandlat till begripliga siffror och inte så magiska tal som miljarder? Vad betyder det i hanterbara kostnader för folk? Avvecklingskostnaderna för dessa två reaktorer uppgår till 10-15 kr. i veckan för varje svenskt hushåll. Det motsvarar en chokladkaka eller ett paket cigaretter. Jag tror att det är kostnader som de svenska hushållen om nödvändigt är beredda att ta.

Herr talman! Åke Wictorsson har uttalat en del ganska märkliga saker här. Han började med att antyda att kärnkraftsreaktorerna har tjänat ut någon gång omkring åren 2020-2030. Som tekniker vill jag säga att det vet man inte särskilt mycket om. Visserligen är det ett konstruktionskriterium att de skall hålla i 40 år, men om de verkligen gör det samt hur smutsiga och radioaktivt nedsmittade de är vid den tidpunkten är det inte gott att veta. Jag trodde att alla kostnadsberäkningar var baserade på riksdagens beslut att kärnkraften skulle vara avvecklad år 2010. När man diskuterar vad det kostar att avveckla kärnkraften har jag trott att man har utgått från detta faktum. Avvecklingen skall börja på 1990-talet, har det sagts. Här föreligger åter en glidning. Det är inte längre fråga om riksdagsbeslutet att påbörja avvecklingen någon gång 1995 eller 1996 utan om någonting annat. Flera ledamöter har kommenterat talet om att bygga ut en å två älvar. Även jag undrar vilken eller vilka socialdemokratin skall liera sig med i den frågan. I varje fall blir det inte med miljöpartiet. Beträffande frågan om vad det kostar att avveckla kärnkraften måste jag reagera mot det beställningsverk som nyligen har kommit från energiverket. I det talas om de ekonomiska konsekvenserna. Man ersätter kilowattimme kärnkraftsenergi med något annat slags kilowattimme, helst från kolkraftverk. Därmed får man en kolossal miljökostnad. Hälften av kostnaden för avvecklingen, som pendlar mellan 2,5 och 5 miljarder kronor om året under de extra, för tidiga, avvecklingsåren, beror alltså på koldioxidkostnader, koldioxidutsläpp. Vi i miljöpartiet ser inte något som helst skäl till att energiskatten på uran skall vara lägre än skatten på kol. I våra motioner kräver vi 16 öre per kilowattimme för kol i total energiskatt exkl. moms. Samma skatt kräver vi för uran. Med den dåliga verkningsgrad som man har i kärnkraftverken kommer kärnkraftsenergin att bli mycket dyr. Men det är bara logiskt och förnuftigt. Systemet med råvaruskatt skall då ersätta elskatten som skall bort. Till skillnad från vad som gällt vid elskatteuttag kommer de som utnyttjar energin effektivt att premieras. Att använda kärnkraftsenergi är det mest ineffektiva sättet att använda energi här i landet.

Herr talman! Låt mig först säga till Åke Wictorsson att centern med all sin kraft kommer att motarbeta en utbyggnad av någon av de fyra stora, orörda älvarna i landet. Åke Wictorsson säger med viss rätt att en avveckling av kärnkraften innan dess tekniska och säkerhetsmässiga livslängd är ute innebär vissa kostnader. Men det är bara halva sanningen. Den andra delen i denna matematik gäller hur vi förnyar vårt energisystem. Det finns mycket att vinna på att minimera avvecklingskostnaderna. Man har bollat med en mängd siffror i dagens debatt, men i princip konsekvent har man utgått från ersättning med kondenskraft, den mest energislukande och ineffektivaste ersättningsproduktion som vi känner. Centern har på ett mycket trovärdigt och faktaspäckat sätt redovisat möjligheterna till en effektivare energianvändning och möjligheterna att bättre utnyttja redan gjorda investeringar. Då blir kostnadsskillnaden mycket liten. Det är också fråga om att successivt förnya energisystemet så att vi optimalt utnyttjar våra resurser i samhället. Den allra dyraste kärnkraftsavvecklingen uppkommer om kärnkraftsreaktorerna används så länge som de som bestämmer vågar. Då tvingas man till en avveckling på kanske ett par år. Därmed får vi ett storskaligt energisystem som för med sig gigantiska kostnader. Det är det enda möjliga i den situationen. Jag vill vidare påminna Åke Wictorsson och andra om att kärnkraftsutbyggnaden i sig har inneburit betydande uppoffringar av det svenska samhället. De två senast tillkomna reaktorerna har medfört mycket stora samhällskostnader vilka vi redan har glömt. Om de 35-40 miljarder som totalt har investerats i reaktorer och en utbyggnad av distributionsnätet hade använts på ett alternativt sätt, då skulle utdelningen för det svenska samhället ha blivit mycket större. Nu är detta historia, spilld mjölk, och det hjälper inte att tala om den i dag. Men det bevisar hur enormt viktigt det är, när vi nu vill minimera avvecklingskostnaderna, att förnya vårt energisystem på rätt sätt. Där ligger den tunga poängen i centerns förnyelseplan. På den punkten är centerns politik enormt överlägsen den politik som Åke Wictorsson och andra ledamöter här i kammaren representerar.
Herr talman! Vi blev alla lika nyfikna på vad Åke Wictorsson menade när han sade att frånvaron av regeringsföreträdare skulle ge en friare debatt. Vi blev alla lika överraskade när vi fick det klara beskedet att en eller två älvar nu skulle kunna tas i anspråk för att möjliggöra avvecklingen av kärnkraften. Inte heller min reaktion kan misstolkas: Det var verkligen ett överraskande tillkännagivande, som vi inte kommer att acceptera. Vi är överens med socialdemokraterna om att kärnkraften är riskabel och skall avskaffas, men vi tycker att det måste ske i den takt som är planerad. Vi kan bli trovärdiga genom att börja avvecklingen redan nu och introducera olika alternativ. Åke Wictorsson nämnde den osäkerhet som råder för invånarna i Jämtland. Jag kan understryka att vi i mitt hemlän Gävleborg har drabbats och fortfarande drabbas av svåra konsekvenser av Tjernobylolyckan. Det gör oss ännu mer övertygade om att vi inte skall behöva ha en sådan här teknik i vårt välfärdssamhälle. Vad jag vill betona i detta läge är att satsningen på att introducera nya alternativ går för sakta. Låt mig påminna om den varning som det nordiska FN-organet har givit Sverige, innebärande att vi måste sluta upp med att enbart prata. Nu måste vi också gå till handling. Det har också tagits upp andra frågor i vår debatt i dag. En viktig fråga är hur vi klarar livsmedelsproduktionen och hur vi skall ha det med jordbruket framöver. Problemet just nu är att jordbruket har ett överskott och att ca 500 000 ha måste tas bort från spannmålsproduktionen. Regeringen och riksdagen måste inse vilka möjligheter som detta ger. Vi måste kunna kombinera denna fråga med avvecklingen av kärnkraften. Vi skulle kunna ha energigrödor på 300 000 ha om kanske sju till tio år, men då måste vi redan nu börja med att skapa förutsättningarna för detta. Jag vill ha Åke Wictorssons kommentar till spörsmålet om huruvida socialdemokraterna ser detta som en möjlighet i kärnkraftsfrågan.